Herr talman! Gabriel Romanus har frågat mig vad jag tänker göra för att ändra lagstiftningen så att ideella ungdomsledare och föreningslivet inte ska drabbas av det krångel som kännetecknar förmånsbeskattningen. Det finns inga särskilda bestämmelser för beskattning av ersättningar för arbete som betalas ut från ideella föreningar. De allmänna regler som gäller för beskattning av arbetsinkomster gäller också i dessa fall. Skattereglerna bör så långt möjligt vara utformade på ett sådant sätt att undantag för olika grupper undviks. Detta är i linje med 1990 års skattereform. Att införa särskilda undantag för ersättningar som betalas för arbete i ideella föreningar går stick i stäv med dessa principer. När det sedan gäller själva förmånsbeskattningen har regeringen relativt nyligen i propositionen Beskattning av vissa förmåner tagit ställning till om en skattefrihet för förmåner av mindre värde borde införas, bland annat vid ideellt arbete. Regeringens bedömning var att en beloppsbestämd skattefrihet för förmåner av mindre värde skulle vara förenad med betydande nackdelar och negativa effekter. En särreglering för vissa förmåner kan göra det svårare att i tillämpningen dra gränsen mellan skattefria förmåner och sådana som ska tas upp till beskattning. Ett undantag från beskattningen av förmåner enbart i en viss typ av verksamhet skulle också leda till gränsdragningar som skulle vara svåra att både tillämpa och förklara. Både rättviseskäl och kravet på enkelhet i beskattningen talar därför mot att införa en bestämmelse som undantar förmåner av mindre värde. Sammanfattningsvis är jag alltså inte beredd att verka för en skattemässig särreglering i fråga om förmåner som ges ut för arbete i ideell verksamhet.
Herr talman! Som framgick av den förra interpellationsdebatten hade riksdagens scoutnätverk en hearing, en utfrågning, den 17 mars som hade rubriken "Mera skatter och mera papper?". Den handlade om skattetryck och byråkrati som man upplever inom det ideella arbetet. Bland annat fick vi där lära oss att scoutledare, som i regel inte får något arvode för sitt ideella arbete, förmånsbeskattas om de slipper betala avgift och i stället får fri mat på scoutlägren. Då ska alltså scoutkåren vara arbetsgivare och skicka kontrolluppgift och betala sociala avgifter för de sotiga grillkorvar som man kan få som scoutledare på ett sommarläger. När jag fick höra detta trodde jag inte mina öron. Jag tänkte: Detta kan inte vara sant. Vi kan inte behandla ideellt arbete så. Men jag förstår ju, eftersom finansministern inte korrigerar den här beskrivningen, att det är så. Då framstår min fråga som rätt befogad. Kan finansministern göra någonting för att ungdomsledare och föreningsliv inte ska drabbas av det krångel och den småaktighet som kännetecknar förmånsbeskattningen? Ordet "småaktighet" har fallit bort i hanteringen av den här frågan. Det ansågs väl vara vanvördigt mot lagstiftningen, antar jag. Men jag kan inte undgå att tycka att det är en viss småaktighet om man som sagt ska få lämna kontrolluppgift och beskattas för att man får fri korv på scoutlägren. Men finansministern ser uppenbarligen inte, att döma av svaret, något som helst problem med den nuvarande ordningen. Det är okej att våra scoutkårer blir arbetsgivare, skickar kontrolluppgifter och betalar avgifter om det är så att en ungdomsledare får fri förtäring i anslutning till sitt arbete. Det är bara ett problem och en omöjlighet om man skulle vilja göra någonting åt detta. Det verkar som om finansministern helt enkelt inte vill göra någonting åt det hela. Jag tackar naturligtvis för svaret, även om jag tycker att det är lite deprimerande att höra. Anne-Marie Ekström har talat om det ideella arbetets värde, så det behöver jag inte lägga ut texten om. Nyss fick vi också höra att det ska bli en utredning. Jag skulle ändå vilja fråga finansministern om den här utredningen som nu ska tillsättas om beskattning av ideellt arbete. Jag hoppas att det gäller allt arbete och inte bara det som sker inom idrotten, även om jag beundrar finansministern som orkar vara aktiv i idrotten trots sitt tunga arbete. Kan inte den här utredningen också ta upp denna fråga om förmånsbeskattning och byråkrati för ideellt arbete? Det måste gå att förenkla föreningarnas tillvaro så att vi kan rekrytera fler människor till att bli ungdomsledare. Jag kan förstå om man blir lite deprimerad om man inte bara ska ägna mycket tid åt att ordna finansiering av det här jobbet utan dessutom bli skatteexpert och kanske anlita skattejurister för att inte trampa fel. Det är lite parodiskt när finansministern försvarar den nuvarande ordningen med att den skulle vara i enkelhetens intresse. Så tror jag inte att ungdomsledarna uppfattar situationen när de ska bli arbetsgivare åt scouterna som får fri korv på sommarlägret. Jag undrar: Kan det inte gå att förenkla på något sätt, och kan inte den här utredningen få syssla med det även om den kanske har annat som huvuduppgift?
Herr talman! Ett skattesystem ska ju både vara rättvist, grundat på principen om skatt efter bärkraft, och effektivt. Men det ska också vara smidigt. Det är klart att det finns kollisionspunkter mellan de olika ambitionerna. Jag är väl medveten om att det finns många svåra avvägningsfrågor i hela vårt stora skattesystem och många krångligheter som tål att ytterligare belysas. Den utredning som jag tidigare har talat om, som handlar om idrottens skatteproblem, är en utredning som inte kommer att kunna behandla ens alla idrottens skatteproblem. Den måste koncentrera sig på ett begränsat antal om den inte ska hålla på i åratal utan ha en rimlig chans att slutföras så att det också kan bli ett resultat av arbetet. Där ingår exempelvis den stora frågan om när den idrottsliga verksamheten upphör att vara ideell, vanlig verksamhet och blir mer av en kommersiell, elitinriktad form. Det är en av de stora frågor som idrottsrörelsen har ställt sig själv och som tål att belysas i den här utredningen också. Jag tror att man ska vara försiktig med att lägga på en utredning alla de olika problem som kan finnas inom det ideella föreningslivet. Jag är medveten om att det finns avvägningsfrågor, men om man belastar en och samma utredning med alla frågor kan det ta för lång tid, bli för komplicerat och kanske inte heller bli särskilt lätt att verkställa - på kort sikt i alla fall. Jag är medveten om att det finns en del svårigheter av annat slag som måste kunna belysas inte bara av statsmakterna i utredningsform utan också av myndigheterna i egen form. Myndigheterna har naturligtvis också ett intresse av att förenkla sin verksamhet. Om jag knyter an till scoutverksamheten, scoutdeltagandet och detta med scoutledarna utgår jag från att en del av verksamheten också innebär att leva och bo i tält. Det är, vad jag förstår, ännu inte förmånsbeskattat.
Herr talman! Jag hoppas att finansministern när han utövar sitt idrottsledarskap, om det skulle vara en lägereld någon gång med grillkorv, inte ska behöva bli förmånsbeskattad. Med tanke på hur han lägger ut texten här utgår jag ifrån att idrottsföreningen ändå blir arbetsgivare för finansministern. Det ska skickas in kontrolluppgift, och sedan ska finansministern betala lite skatt på grillkorven. Det kan förekomma sådan förtäring även utanför scoutrörelsen, har jag förstått. Jag vill inte åberopa min höga ålder, men jag minns hur det var när socialdemokratiska ungdomsförbundet hade en ung, radikal och rabulistisk ordförande nere från Västergötland någonstans som förskräckte vuxenvärlden med sina vilda idéer. Av den där unga rabulisten har det nu blivit en ganska god byråkrat. Det kanske i vissa avseenden är en utveckling till det bättre. Men just när det gäller fantasin och att sätta sig in i hur det uppfattas ute i föreningsvärlden skulle jag önska att finansministern återvände lite grann till sin ungdoms tankegångar. Jag har ingen lösning på detta problem. Jag är inte säker på att just den här utredningen ska syssla med det. Vi har ett finansdepartement och ett skatteverk. Nog borde det vara möjligt att hitta en lösning som gör att ideella ungdomsledare inte ska behöva vara skatteexperter och dessutom ägna sin tid åt att skicka kontrolluppgifter till folk som har fått en gratis grillkorv på sommarläger. Jag är glad att det inte är fastighetsskatt på tältboendet. Det får man väl trösta sig med tills vidare. Men kan inte finansministern ge en liten öppning åt att föreningslivet ska kunna slippa den som jag tycker både byråkratiska och lite småaktiga ordningen? Det har inte ett dugg att göra med vare sig smidighet, rättvisa eller skatt efter bärkraft utan är rent krångel. Där skulle man i varje fall vilja ha en liten öppning. Jag ska inte nödvändigtvis göra detta till en partipolitisk fråga. Scoutnätverket är ekumeniskt, och jag tror att alla som är med tycker att det är vansinne. Men vill inte finansministern ta chansen och säga att vi ska titta på detta och se om vi kan undanröja dumheterna?
Herr talman! God byråkrati är ofta en bra förutsättning för att genomföra rabulistiska idéer och göra dem till praktisk verklighet. God byråkrati ingår också i skattemyndigheternas arbete att försöka förenkla. Jag tror inte att vi i riksdagen och regeringen alltid ska lägga oss i och skriva föreskrifter och förordningar och i detalj tala om vad myndigheterna ska göra. Jag är ganska förvissad om att Skatteverket som ett rationellt och effektivt verk i sin tur har intresse av att hålla nere olika ärenden och regelsamlingar som handlar om relativt ringa belopp. Det finns i hela vår skattelagstiftning en sådan ambition. Om det handlar om relativt små belopp och enkla situationer ska man också försöka hitta den mest smidiga lösningen. Bara uppmärksamheten kring den här typen av diskussioner gör att man också i myndigheterna anstränger sig för att försöka hitta så smidiga och effektiva lösningar som möjligt.
Herr talman! Jag håller med om att vi ska ha en god byråkrati som ska hitta smidiga lösningar. Det är inte min uppgift att stå här och lösa frågan. Jag vill fästa uppmärksamheten på att vi här har någonting som inte kan kännetecknas som god byråkrati. Jag kan väl ändå få nämna att i materialet som vi har fått från Svenska Scoutrådet påpekas det att lärare och ledare som har skyldighet att se till barn på daghem och fritidshem under måltiderna inte behöver förmånsbeskattas för måltiderna. De kallas nämligen pedagogiska måltider. Det är inget yrkande. Men ett litet tips skulle kunna vara att man även såg lägerelden för scoutlägret som en pedagogisk övning. Då skulle man kunna skattebefria den och även slippa hela ritualen med kontrolluppgifter och liknande. Jag hoppas att jag inte övertolkar det som finansministern nu sade om att myndigheterna ska följa riksdagsdebatten och ska se om vi i riksdagen sätter fingret på sådant som av allmänheten uppfattas som orimligt. Jag tolkar det som en diskret men dock anvisning till myndigheterna att försöka göra någonting åt detta. Om den tolkningen är riktig kan jag framföra ett hjärtligt tack för svaret.
Herr talman! Några vare sig diskreta eller indiskreta anvisningar till myndigheterna sker inte här från talarstolen. Men jag vill gärna tala mig varm för att Riksskatteverket och nuvarande Skatteverket har under årens lopp varit kända för sin vilja att hitta en bra servicenivå och enkla system. När man nyligen gjorde en undersökning bland företagen om vilka myndigheter som företagen mest uppskattar var det faktiskt Skatteverket som småföretagen hade störst tillit till och tyckte att de fick bäst service av. Det gäller inte minst den enorma IT-utveckling som Skatteverket har stått i spetsen för. Det har gjort det mycket enklare för hushåll, företag och juridiska personer att närma sig Skatteverket. Jag är övertygad om att Skatteverket har samma höga ambitionsnivå när det gäller att förenkla för ideella föreningar och verksamheten till vardags. Sedan finns det alltid avvägningsproblem och balansproblem mot andra verksamheter. Men jag är säker på att Skatteverket på egen hand är intresserat av att hålla nere sina kostnader och sitt arbete med den här typen av enkla uppgifter. Vi vet att många av våra ideella föreningar med stort nit lägger ned arbete för att skaffa sig inkomster eller låga kostnader för att bedriva en fantastiskt fin verksamhet antingen det gäller scoutrörelsen eller någon annan ideell verksamhet.